Herr talman! Fördelen med att vara sist i en debatt, och det är man ju alltid när man tillhör det minsta partiet, är att man alltid kan luta sig mot alla kloka ord som tidigare talare har yttrat. Därför har jag slutat att skriva färdiga tal. Det finns ingen anledning att som en papegoja försöka upprepa vad alla andra har sagt. Frågan om trafiknykterhet har skurit igenom alla partier både på längden och på tvären. Jag tycker att det är ganska uppfriskande och skulle önska att det fanns fler frågor som gjorde detta, så att man fick litet mera liv i debatten än vad som är vanligt. Att man behöver ändra promillegränsen råder det inget tvivel om. Var den bör sättas är en bedömningsfråga. Miljöpartiet de gröna har tillsammans med centern och vpk bedömt att gränsen bör sättas vid 0,1 och detta av flera skäl. Ett skäl är att en alkoholgräns har en psykologisk påverkan. Som gammal ungdomsgårdsledare minns jag från mellanölets tid att det var mycket vanligt att en ung människa kunde spela över ganska rejält på en mellanöl, om vederbörande var ovan att hantera alkohol över huvud taget. Byter man, utan vederbörandes vetskap, ut det där mellanölet mot en lättöl blir effekten lika upprymd. Jag tycker att det är mycket viktigt att markera, inte minst för unga människor, att 0,1 tillåter inte någon som helst öldrickning, om man inte räknar in lättöl som öl, och det gör inte jag. Folks vanor att använda måltidsdrycker bör få plats inom en alkoholgräns så länge inte denna måltidsdryck kan påverka körskickligheten. En lättöl eller ett glas cider anser jag inte påverkar körskickligheten. Det finns även en annan aspekt på detta. Man har flera gånger kunnat läsa om älgar som har tagit sin in i fruktträdgårdar, ätit äpplen och blivit ganska berusade. Jag har, mig veterligt, aldrig blivit berusad av att äta äpplen. Det skulle vara otur för fruktodlare, Vinoch Spritcentralen och Systembolaget om äpplen skulle säljas den vägen. Men vi vet alltså inte i vilka sammanhang människan själv kan bilda alkohol i kroppen, t.ex. på det sätt som älgen i detta fall kunde göra. Men med hänsyn tagen till detta och med hänsyn tagen till den normala måltidsdrycken har vi bedömt att dessa ryms inom en promillegräns på 0,1. I övrigt vet vi att små mängder alkohol påverkar körskickligheten. Av de tester och den forskning som föreligger internationellt och nationellt framgår det att människor, framför allt människor som är ovana vid alkohol, påverkas av alkoholen i raskt ökande takt när promillehalten passerar 0,1. Av detta kan vi konstatera att promillegränsen måste sättas på en låg nivå. Den måste sättas på en så låg nivå att det klargörs för alla människor att alkohol och trafik absolut inte hör ihop. Men gränsen får inte sättas lägre än att rättssäkerheten och praktiska och medicinska hänsyn tas. Därför har vi i miljöpartiet liksom en hel del tunga remissinstanser, som tidigare nämnts, fastnat för att en promillegräns på 0,1 kan vara lämplig. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 från miljöpartiet, centerpartiet och vpk. Självfallet måste samma gränser gälla i fråga om järnvägstrafik och spårtrafik över huvud taget. Därför yrkar jag bifall även till reservation 4. Men vad skall räknas som grovt rattfylleri? Jag har inte sett någon människa med alkohol i kroppen som motsvarar ungefär 1,0 960 och därutöver som inte är rejält berusad, om han eller hon inte är höggradig alkoholist. Det krävs ganska mycket alkohol för att man skall komma upp i en promillehalt på 1,0. Att sätta sig i en bil i det tillståndet är klart förkastligt, eftersom det innebär en olycksfallsrisk som vida överstiger risken vid 0,1, som vi tidigare talade om. Därför vill vi i miljöpartiet, tillsammans med folkpartiet och centern, sänka promillegränsen för grovt rattfylleri till 1,0. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Det saknas fortfarande mycket forskning. Vi vet att det vid en hel del trafikolyckor där alkohol varit inblandad varit fråga om självmord. Men vi skulle behöva veta mycket mer om trafikolyckor där alkohol funnits med i bilden. Därför vill vi tillsammans med folkpartiet att en haverikommission skall tillsättas för att man på ett noggrannare och betydligt mer vetenskapligt sätt skall kunna kartlägga trafikolyckor där alkohol är inblandad. Man måste kunna dra slutsatser av dessa olyckor för att man skall kunna se om ytterligare lagstiftning behövs. Jag yrkar därför bifall även till reservation 14. När vi nu skall fatta beslut i kammaren, oavsett vilken promillegräns som vi fattar beslut om, är det oerhört viktigt att vi än en gång använder detta tillfälle som ett avstamp för att sätta i gång en bred informationskampanj i samhället, där man påvisar de olika aspekterna när det gäller behovet av nykterhet i trafiken. Denna information skall naturligtvis riktas till alla körkortsinnehavare. Men information och utbildning när det gäller droger och trafik skall även ges till unga människor, inte minst i skolorna. Man måste observera att det inte heller i samband med mopedkörning och cykling finns några ursäkter att använda alkohol. Vi vill ha i gång en informationskampanj. Och jag yrkar därför bifall till reservation 16 från miljöpartiet, folkpartiet och centern. Herr talman! Alkoholism är en gammal och känd folksjukdom. Och vi kan finna spår av den århundraden, ja även årtusenden tillbaka. Övriga droger som har tillkommit långt senare i samhället vet vi betydligt mindre om. Men de är inte mindre farliga i trafiksammanhang än alkohol, snarare tvärtom. Det finns för litet forskning på detta område. Vi behöver kartlägga hur de påverkar, hur vi skall upptäcka dem och hur vi skall komma åt dem i trafiken på ett lika smidigt sätt som görs genom den nya blåsapparaturen som polisen successivt får tillgång till när det gäller att mäta alkohol via utandningsluften. Vi behöver hitta lika enkla metoder för att komma åt andra droger — för att upptäcka dem, för att stoppa de individer som använder dem i trafiken och för att få dessa individer under vård innan det är för sent. Jag yrkar därför bifall även till reservation 17.

Herr talman! Trafiknykterhetslagstiftningen, och då särskilt den nedre straffbarhetsgränsen, har varit föremål för en omfattande debatt under en följd av år. Krav har rests på en sänkning av gränsen, på införande av en principiell nollgräns och t.o.m. på införande av en absolut nollgräns. Oklarheten om innebörden av de olika förslagen har varit stor, och debatten har stundtals varit förvirrad. Riksdagen har nu att ta ställning till ett förslag om ändringar i trafiknykterhetslagstiftningen. Utskottsbetänkandet bygger på en proposition från regeringen i vilken en sänkning av den nedre straffbarhetsgränsen och en indelning av trafiknykterhetsbrotten i två grader, rattfylleri och grovt rattfylleri, föreslås. I propositionen föreslås också vissa ändringar i reglerna för återkallelse av körkort. Utskottet har berett denna fråga med stort allvar. En hearing, som väckte stor uppmärksamhet och som gav utskottet ett bra beredningsunderlag för sitt arbete, anordnades förra våren. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag, utom såvitt avser sänkningen av den nedre straffbarhetsgränsen, där utskottsmajoriteten förordar en något större sänkning än den som regeringen har föreslagit. Utskottet förordar att gränsen sätts till 0,2 Je, och regeringens förslag är 0,3 Joo. Avgörande för utskottets ställningstagande har varit att trafik och alkohol inte hör ihop. Den gräns som utskottet förordar ligger så nära noll som kan anses motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt. En så låg gräns i förening med det s.k. kliniska rattfylleriet, där varje alkoholpåverkan som kan antas innebära fara för trafiksäkerheten kriminaliseras, innebär att budskapet om att trafik och alkohol inte hör ihop kommer till mycket klart uttryck i lagstiftningen. När utskottet har tagit ställning till den nedre straffbarhetsgränsen har det skett utifrån sedvanliga straffrättsliga principer. En sådan princip är att straff skall utmätas för skadliga handlingar och att det skall finnas rimlig proportion mellan faran och straffet. Den av utskottet förordade gränsen innebär en kraftig utvidgning av det straffbara området. En ytterligare utvidgning, som förordas i några av motionerna och i reservationen från bl.a. centern, skulle medföra att det kriminaliserade området utvidgades i en omfattning som inte är motiverad ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det har gjorts en rad undersökningar om sambandet mellan alkohol och försämrad körförmåga. Dessa undersökningar ger ingen entydig bild. Med någorlunda säkerhet går det emellertid att dra slutsatsen att det finns en riskhöjning, i varje fall för alkoholovana, vid en promillenivå på 0,3 Zo—0,4 Ko. Herr talman! I vissa motioner har föreslagits att det inom promillegränsen skall ingå en marginal för analysfel. Utskottet avvisar entydigt sådana förslag. Enligt utskottets mening måste en principiell och tydlig skillnad göras mellan den nedre promillegränsen och den säkerhetsmarginal som bevismetoden kräver. Att i lagstiftningen reglera denna säkerhetsmarginal är oförenligt med principen om domstolarnas fria bevisprövning. Utskottets förslag om den nedre straffbarhetsgränsen innebär att Sverige i förhållande till de flesta andra länder får en mycket låg promillegräns. Jag vill bara erinra att det inom EG finns ett förslag att samordna lagstiftning kring 0, 5Zc, när man i dag i de flesta västeuropeiska länder ligger högre, 0,8 eller 1,0 Joo. Så ett par andra frågor som berörs i några av reservationerna. I reservation 3 föreslås en annan konstruktion av straffbestämmelsen än den som förordas av utskottsmajoriteten och i propositionen. Utskottsmajoriteten avvisar det förslaget med motiveringen att det måste anses vara en riktig utgångspunkt att lagstiftningen först tar sikte på de i praktiken vanligaste fallen, nämligen bestämmelserna om promillegränserna, och att lagstiftningen kompletteras med en bestämmelse om ansvar vid kliniskt rattfylleri.

Jag tycker nog att folkpartiet borde fundera kring denna fråga litet mera innan man slutligen bestämmer sig för att yrka bifall till förslaget om denna lagtekniska konstruktion. 80 70 av dem som misstänks för trafikonykterhet har alkoholkoncentrationer i blodet överstigande 1,0 700, 60 26 överstigande 1,5 Jo. Det är ofta personer med mycket grava alkoholproblem som gör sig skyldiga till trafikonykterhetsbrott. Utskottsmajoriteten menar att det bör vara möjligt att i vissa fall när det gäller denna grupp döma till exempelvis kontraktsvård i stället för fängelse. Fängelsestraffet som sådant är ju många gånger en ganska meningslös påföljd för just denna kategori av förare, alltså sådana som har mycket grava alkoholproblem och gör sig skyldiga till trafikonykterhetsbrott. Många gånger skulle det kanske var mera framgångrikt att sätta in kvalificerade vårdoch behandlingsresurser, exempelvis inom ramen för påföljden kontraktsvård. Klart står att det alldeles övervägande antalet även i fortsättningen kommer att dömas till fängelse. Det kommer att vara den absoluta vanligaste påföljden även fortsättningsvis. Herr talman! Trafiknykterhetslagstiftning har otvivelaktigt en stor betydelse i trafiksäkerhetsarbetet, men trafiknykterhetsarbetet måste drivas på bred front. Folkrörelser och andra organisationer har en avgörande roll i det arbetet. Utan ett brett folkligt engagemang är det inte möjligt att tränga tillbaka trafikonykterhet, oavsett vilka lagstiftningsåtgärder och kontrollinsatser som sätts in från statsmakternas sida. Förebyggande åtgärder, kontroll och sanktioner enligt lagstiftning har självfallet stor betydelse. Under senare år har också en rad åtgärder vidtagits för att flytta fram positionerna på detta område.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

Herr talman! Socialdemokraterna gör enligt min uppfattning en halvhjärtad insats när det gäller att skapa en moralisk handlingslinje, som säger att alkohol och trafik inte hör ihop. Hela betänkandet har i sig motiveringar som går ut på att tala om varför man inte skall ha en principiell nollgräns. Försla get bygger på regeringens proposition, som egentligen handlar om 0,3 Joo, vilket i sig skulle kunna innebära ett fortsatt promilletänkande. Vi har försökt skapa i vår motion och vår tekniska lösning en konstruktion, som gör att promilletänkandet skall uteslutas och att den moraliska handlingslinjen skall vara 0 Jo i trafiken. Det är detta vårt förslag handlar om. Jag måste säga till Lars-Erik Lövdén att det förvånar mig storligen att Lars-Erik Lövdén tar upp frågan om kliniskt rattfylleri. Vad som är utmärkande för vårt förslag är just rättssäkerhetsfrågan. Ingen skall kunna dömas för kliniskt rattfylleri med mindre att det är ställt utan varje tvivel att den tilltalade faktiskt var så påverkad av alkohol att han utgjorde en fara för trafiksäkerheten. Att någon kan tro att det kliniskt skulle gå att bevisa att en person som har druckit en folköl eller två lättöl är kliniskt rattfull kan jag inte fatta. Jag tillåter mig faktiskt att återge vad lagrådet har skrivit i denna fråga. Lagrådet talar om hur viktigt det är med en utredning innan man dömer för kliniskt rattfylleri. Lagrådet skriver vidare att en utredning av det angivna slaget som är tillräckligt för fällande dom knappast kan åstadkommas med mindre än att den tilltalade faktiskt har förtärt alkohol som ger en betydligt högre alkoholhalt än 0,3 Ze. Alltså säger man: betydligt högre. Kan Lars Erik Lövdén, som är jurist, sätta sig i en domstol och för någon som har druckit två lättöl försöka åstadkomma bevis för att denna skulle kunna dömas för kliniskt rattfylleri? Som vi ser det är det en rättssäkerhetsfråga. Vid alkoholhalter under 0,2 20 skall man egentligen inte dömas. Det är där vi anser att rättssäkerhetsgränsen går.
Herr talman! Jag tackar Lars-Erik Lövdén för ett välbalanserat anförande. Men när han skulle svara på min fråga slutligen blev det litet tokigt. Det är klart att vård och behandling kontra straff är en kollision mellan allmän och individuell prevention som vi stundom möter. Den omständigheten att många kör rattfulla får inte innebära att vi sänker straffet eller omvandlar straffet till något från samhällets synpunkt billigare straff. Från allmän synpunkt måste det vara ett strängt straff — vi har försökt tala om att vi moderater har kommit fram till det. Sedan kan det inom ramen för straffsanktioner anordnas vård. Men, Lars-Erik Lövdén, detta är inte bara att stå i riksdagens talarstol och säga: Visst skall vi ha vård. Det är bara ord, men det har inte kommit några ordentliga förslag från socialdemokratin, i varje fall inte i den proposition som vi nu behandlar, som visar vilka vägar man skall gå för att både utåt straffa och visa samhällets avsky för brottet och individualpreventivt behandla den som har begått brottet. Sådana personer behöver vård, precis som Lars-Erik Lövdén säger. Sedan säger Lars-Erik Lövdén att det är så bra med snabba körkortsindragningar. Det kan verka hotfullt för dem som har körkort. När det gäller de människor som är beroende av alkohol och som kör bil oavsett om de har körkort eller inte återstår det alltså att lägga fram ett konkret förslag om en bra och konstruktiv behandling. Men det gäller också att visa att samhällets avsky för den här typen av brott är så stark att vi är be redda att värdera upp straffet, att medverka till ett ordentligt straff. Utveckla gärna detta!
Herr talman! Promilletänkandet måste upphöra. Det har jag och även andra flera gånger framfört här. Men med det förslag som nu föreligger upphör inte promilletänkandet. Fortfarande kan man förtära både öl och vin och ändå hamna under den straffbara gränsen. Det gör att man fortsätter att spekulera i hur mycket man kan dricka. Man frågar sig: Hur mycket kan jag dricka för att ändå kunna köra bil? Vårt budskap måste således vara entydigt och klart, inte minst för att ungdomarna skall förstå detta. Lars-Erik Lövdén sade att olika undersökningar visar att faran inträder vid 0,3-0,4 Zoo. Men den undersökning som har gjorts i England visar att det när det gäller unga och ovana förare börjar bli farligt redan vid 0,1 Joo. Mot den bakgrunden tycker jag att vårt förslag till gräns är riktigt. Då klarar man också kraven på rättssäkerheten. Jag fick inte något svar på mina frågor om trafikintensiteten. Utskottsmajoriteten skriver: Med tanke på den ökade trafikintensiteten är det inte meningsfullt att sänka promillehalten till 0,1. Så till detta med trafikkontroller och till diskussionen om huruvida det skulle vara svårare att ta hand om dem som har 0,1 260 än dem som har 0,2 Zo. Vad är det för skillnad i det fallet? Inte heller den frågan fick jag något svar på. Det är bra att Sverige är ett föregångsland. Sverige skall ju vara det i mångt och mycket. Det är alltså bra att vi är ett föredöme även i det här avseendet. När det gäller rattfylleri och grovt rattfylleri visar statistiken att i 80 26 av fallen är promillehalten högre än 1. Det visar klart att där inträder den verkligt stora faran ute i trafiken. Därför är det riktigt att tala om grovt rattfylleri. Kontraktsvården har nämnts här. Det är en bra påföljd under vissa omständigheter, bl.a. när det gäller alkoholmissbrukare. I stället för att döma till fängelse kan man upprätta ett mycket hårt kontrakt. En vårdplan måste följas. Om så inte sker blir påföljden i stället fängelse. Kontraktsvården är alltså ett bra alternativ som kan kombineras med andra former. För övrigt är det, som sagt, viktigt att få slut på promilletänkandet. Enda sättet att åstadkomma det är att ha en gräns vid 0,1 Jo.
Herr talman! Vad vi i dag verkligen har klart för oss är ju att alkohol är ett gift som bedövar nervcentra i hjärnan. Därför är det absurt, ja, befängt, att föra en diskussion om farligheten vid olika berusningsgrader. Alla berusningsgrader är ju trafikfarliga i vår komplicerade trafikmiljö. Ett viktigt resultat kan utläsas av den s.k. riskkurvan — den undersökning som man hänvisar till även i betänkandet. Såväl vid arrangerade experiment i laboratorier som i trafiken kan man konstatera att det med en ökad alkoholhalt i blodet blir en progressiv försämring beträffande förarfunktioner, förarbeteende och olycksrisker. Det har mer och mer framgått att det inte handlar om ett tröskelvärde utan att försämringen låter sig påvisas över hela skalan. Över huvud taget är diskussionen om att farligheten inträder vid en viss gräns i hög grad absurd. Vidare är det cyniskt att använda sig av statistik över antalet olyckor, och då framför ailt olyckor med dödlig utgång. Om bara ett enda liv kan räddas genom ett förbud mot alkoholförtäring före bilkörning är det tillräckligt för att en gång för alla så att säga göra upp med alkoholen och sätta gränsen så lågt som möjligt. Till sist, Lars-Erik Lövdén! Det är inte den hearing som utskottet hade i våras som är orsaken till att utskottet har gått längre än vad regeringen gör isin proposition när det gäller promillegränsen, utan det är trycket ute i samhället just för en nollgräns.

Herr talman! Den aktuella hearingen gav, Berith Eriksson, ett ganska entydigt besked om att det inte fanns någon förankring vare sig i vetenskapen eller i rättsväsendet när det gäller en nollgräns eller en mycket låg promillegräns — alltså under den gräns som vi nu har hamnat på. Britta Bjelle talar om regeringens förslag om halvhjärtade insatser. Men vad ni gör är att ni lägger fram ett förslag som i själva verket innebär ett avskaffande av det kliniska rattfylleriet — det är en realitet. Britta Bjelle medger alltså att man med folkpartiets förslag skulle avhända sig varje möjlighet att döma till rattfylleri under 0,2 Zo. Jag undrar om Britta Bjelle verkligen menar att ett sådant lagförslag skulle förstärka den pedagogiska och moraliska effekten av lagstiftningen. Att hävda att det är fråga om en principiell nollgräns och att den pedagogiska effekten därmed förstärks tycker jag är att försöka lura människor. Göran Ericsson säger att det inte har vidtagits några åtgärder i syfte att förbättra vårdoch behandlingsmöjligheterna. Men straffpåföljden kontraktsvård är väl ändå ett exempel på en åtgärd som har vidtagits. Kontraktsvården är resultatet av ett förslag från den socialdemokratiska regeringen som senare har godkänts av kammaren. Utskottet menar att det bör vara möjligt att i vissa fall, även när det gäller grovt rattfylleri, döma till kontraktsvård. Det gäller personer som har grava alkoholproblem och för vilka ett fängelsestraff inte leder till bättre förhållanden. Så till Kjell Ericssons kommentarer. Det gäller de begränsade polisresurserna. Det är väl alldeles uppenbart att det med begränsade polisresurser endast kan utföras ett visst antal kontroller inom en och samma tidsrymd. Begränsade polisresurser kommer vi alltid att ha, även om polisen får ett antal nya tjänster. Det finns en uppenbar risk för att resurser binds upp vid utredningar och kontroller redan vid mycket små alkoholkoncentrationer i blodet. När det gäller grövre trafiknykterhetsbrott tvingas man däremot undvika kontroller. Med utskottsmajoritetens förslag får vi, om detta förverkligas, den strängaste trafiknykterhetslagstiftningen i Västeruropa. Det borde i sig vara en tillräcklig indikation på att lagstiftningen kan vara ett positivt bidrag i fråga om trafiknykterhetsarbetet.

Herr talman! Den undersökning som man framför allt hänvisade till i samband med den hearing som hölls var Grand Rapids-studien. Man tog fasta på t.ex. att en lugnande inverkan kanske kunde kompensera en funktionsnedsättning. Men det som inte kom fram den gången var bristerna i Grand Rapids-studien. 6 000 olycksförare jämfördes. Alkoholhalten fastställdes efter det att läkare eller polis hade kommit med i bilden. Vidare hade man en testgrupp. 8 000 förare alkoholtestades. Förarna plockades direkt ute i trafiken. De satt i princip bakom ratten när provet togs. Det tog minst en halvtimme innan blodprov kunde tas på de förare som hade varit med i en bilolycka. Med den vetskap som vi i dag har om alkoholen och om förbränningen i kroppen blir således den här studien väldigt missvisande. Det man kan säga om Grand Rapids-studien är att den inte kan tolkas på annat sätt än alla andra större undersökningar om alkoholrisker i trafiken, dvs. att försämringen börjar redan vid de lägsta mätbara alkoholhalterna.

Herr talman!

Därmed bör lagstiftningen ha en annan konstruktion än den regeringen föreslår, och därför har vi tagit upp det s.k. kliniska rattfylleriet.

Det går inte, därför att det krävs mycket utredning och bevisning för att man skall kunna bevisa att en person är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att han inte på ett betryggande sätt kan föra fordonet. Därför dömer man nästan aldrig människor för kliniskt rattfylleri. Låt mig återigen påminna om vad lagrådet sade, nämligen att den förändring som nu genomförs inte gör det möjligare att använda kliniskt rattfylleri. Av det skälet att vi i folkpartiet vill att man i större utsträckning skall kunna döma för kliniskt rattfylleri har vi alltså flyttat fram positionerna och sagt att man skall få döma för kliniskt rattfylleri om det är fara för trafiksäkerheten. När det gäller gränsen 0,2 Zo har vi sagt att man inte skall döma för kliniskt rattfylleri under den gränsen, av det skälet att 0,2 Zco motsvarar en folköl eller två lättöl. Hur skall man kunna påvisa att den som har druckit två lättöl är en fara för trafiken? Det är en rättssäkerhetsfråga sett ur folkpartiets synpunkt att gränsen sätts där det är rimligt. Jag vill än en gång säga att det förvånar mig att Lars-Erik Lövdén som är jurist, inte har förstått detta.
Herr talman! Det vi nu fick höra av Lars-Erik Lövdén var att han tvivlar på kontraktsvården som undergörare när det gäller straff för grovt rattfylleri. Det visar litet på skillnaden i synsätt på detta brott mellan socialdemokratin och moderata samlingspartiet. Lars-Erik Lövdén anser att detta brott har ett lägre straffvärde än vad vi gör. Då kan naturligtvis kontraktsvård användas. Jag menar att man skall gå den vägen att man dömer till ett kännbart fängelsestraff, och under detta fängelsestraffs avtjänande kan man genom användande av 34 § i lagen om kriminalvård i anstalt fortsätta eller gå över till vårdverksamhet. Det är ungefär så det skall gå till när man kombinerar allmänpreventionens principer och individualpreventionens principer. Herr talman! Detta visar återigen att socialdemokratin anser att grovt rattfylleri har ett lägre straffvärde, medan moderata samlingspartiet ser allvarligare på brottet och anser att det förtjänar ett högre straffvärde. Det är allvarligt att vi är överens när det gäller den nedre promillegränsen men inte när det gäller dem som de facto — vilket också framkom vid hearingen — är marodörerna, som åstadkommer olyckor, som skapar osäkerhet i trafiken och som faktiskt är orsaken till att människor dör och lemlästas. Det är dem vi vill komma åt. Det vore uppfriskande om socialdemokratin och Lars-Erik Lövdén sällade sig till den samling människor som vill gå i härnadståg mot den typen av brottslingar.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att polisens resurser är små, och det är sant — de har minskat år efter år. Vid prioriteringen har trafikpolisen kanske kommit i kläm. Vi har från centerns sida under många år krävt fler poliser, men det är en annan fråga, som vi får diskutera vid ett annat tillfälle. När det gäller själva trafikövervakningen har jag själv under min 20-åriga polismannabana varit med om mycket i fråga om rattfylleri och annat vid trafikövervakning på väg. När man står och kontrollerar bilister ser man inte stor skillnad mellan dem som har 0,1 Joo och dem som har 0,2 Ko, men man måste ta dem. Antalet tagna kanske ökar till att börja med, men den lägre gränsen och den strängare straffskalan kommer på sikt att ha en sådan allmänpreventiv funktion att antalet minskar. Om vi är hårda i början leder det till en minskning totalt sett. Därför har det inte någon betydelse för polisens trafikövervakning om gränsen är 0,1 eller 0,2 co.

Herr talman! Först vill jag säga till Berith Eriksson att jag medger att det är svårt att tolka de undersökningar som har gjorts, även Grand Rapids-undersökningen. Vid en rimlig sammanställning och sammanvägning av de forskningsresultat som finns kan man ändå på ett någorlunda säkert underlag påstå att det är en ökad trafiksäkerhetsrisk vid promillehalten 0,3-0,4, men det går inte att med säkerhet påstå att det under den promillehalten är en ökad trafiksäkerhetsrisk. Jag tycker att ni i folkpartiet försöker lura folk, Britta Bjelle. Ni säger att det skall finnas en principiell nollgräns för att det skall ha en pedagogisk ef fekt, men sedan lägger ni fram ett lagförslag som utesluter varje möjlighet att döma personer för rattonykterhetsbrott under 0,2 2to. Det är att lura folk. Vi socialdemokrater har den uppfattningen, Göran Ericsson, att man inte generellt sett skall döma till fängelse för grovt rattfylleri. Det blir naturligtvis den vanligaste påföljden även fortsättningsvis, men det kan finnas fall och omständigheter där det får större effekt om man exempelvis dömer till kontraktsvård. Det är inte hämnden i sig som är det viktiga när det gäller påföljden. Den effekt påföljden kan ha för den dömde är av mycket stor betydelse när vi bestämmer vilken påföljd vi skall tillgripa för olika brott.

Herr talman! När man lyssnar till en del inlägg här får man en känsla av att alla inte deltog i justitieutskottets utfrågning i fjol eller ens har läst vad som står i protokollet. Jag ber att för kammarens ledamöter och statsrådet, som ännu inte har talat men som har tillgång till betänkandet, få hänvisa till den avdelning i betänkandet som vi nu behandlar.

Det säger en hel del om fakta. Jag utgår från att doktorn vid BRÅ återger fakta. Låt mig också erinra om, vilket framgår av utfrågningsprotokollet, att endast ca 1 960 av de alkoholrelaterade trafikolyckorna med personskador gäller promilletal under 0,5 — endast 1 2. Det finns andra som också har forskat och kommit till delvis andra resultat, och det är de som åberopas.

Herr talman! Låt mig så yrka bifall till reservationerna 2 och 5 samt till Övriga reservationer där mitt namn förekommer. Jag föreslår i reservation 2 att det aktuella promilletalet skall sättas till 0,3, alltså inte till 0,2, som är betänkandets huvudförslag. Här handlar det om det man kallar den nedre straffbarhetsgränsen för rattfylleri. Det jag föreslår, 0,3 Zoo, innebär en sänkning med två tiondels promille, från nuvarande 0,5 till 0,3. Det är vad regeringen föreslår i proposition 1989/90:2. Dess värre är jag ensam i justitieutskottet om att förorda regeringens relativt vettiga förslag när det gäller promillegränsen. Därutöver finns det åtskilligt i propositionen som jag inte ställer upp på. Det har Göran Ericsson redovisat. Jag sade ”regeringens relativt vettiga promilleförslag”, eftersom sänkningen kunde ha begränsats till en tiondels promille. Det var, som alla i riksdagen vet, regeringens förslag för bara några år sedan. Men så inträffade det, gissar jag, att nykterhetsrörelsen gjorde denna fråga till en nykterhetsfråga i stället för att hantera den som en trafiksäkerhetsfråga. Nykterhetsrörelsen är beundransvärd i sin aktivitet, sin förmåga att komma ut i massmedia och sitt stora engagemang. Då fick regeringen kalla fötter, som det heter, och drog tillbaka propositionen. Det var inte nuvarande justitieministern som gjorde det, men, å la bonne heure, man kunde inte stå fast vid promilletalet 0,4, trots att man då hade sänkt promilletalet betydligt under de nivåer som då var vanliga i Europa och jämförbara länder. Det kan över huvud taget ifrågasättas om en sänkning av promillegränsen för straffbarhet är motiverad. Forskare och politiker ifrågasätter detta. Jag ber att få hänvisa till bl.a. utskottsutfrågningen. I andra länder, jämförbara med vårt land, är 0,5 en undre gräns. Här ber jag att få hänvisa till justitieutskottets betänkande, s. 75. Det är alltså utfrågningen. Där noterar Sten Heckscher, statssekreterare i justitiedepartementet, hur vi i Norden, utom Danmark, har 0,5 som lägsta straffbarhetsgräns. I Danmark är gränsen 0,8 Zoo. Där har frågan aktualiserats om en sänkning, vilket regeringen tillbakavisar. Den vanligaste regeln i Västeuropa är 0,89ce, i något eller ett par länder 0,5. Detta berörde utskottets vice ordförande Lars-Erik Lövdén i ett av sina inlägg. I Östeuropa säger man att man har nollgräns. Men det är inte sant, eftersom straffbarheten inträder först vid ca 1960. I Polen har man tagit bort den här nollgränsen så till vida att man ärligt satt upp gränser kring 0,5 9oo. Herr talman! Självfallet kan det och skall det sägas att alkohol och trafik inte hör ihop. Samtidigt vill jag erinra om det jag nyss nämnde, att detta är en trafiksäkerhetsfråga och inte en nykterhetsfråga. Vidare måste rättssäkerheten vara fundamental också på det här området. Här handlar det om att beröva människor körkort och i vissa fall frihet. Det handlar om dryga böter, och det kan handla om mycket kostsamma skadestånd visavi försäkringsbolag. Jag vill gärna peka på propositionen, där just rättssäkerhetsaspekten framhålls på ett korrekt och riktigt sätt. Sanningen är, herr talman, att om man går till ett genomsnitt av forskarrapporter och svar från forskare iutfrågningar, finns det ingenting som talar för en sänkning av det nuvarande promilletalet, som uppenbart kommer att bli en, skall vi kalla det rikslikare för EG-länderna. I den här utfrågningen fick kriminologen Leif G W Persson — såvitt jag förstår mycket nära knuten till justitiedepartementet — åtskilliga frågor. Hans redovisningar av vad jag uppfattar som fakta är minst sagt tunga argument emot den sänkning till 0,2 Zoo som utskottsmajoriteten förordar. Hans argumentering talar i alla fall för 0,3 900 eller något högre tal. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 2 och 3 och som sagt till övriga reservationer där mitt namn förekommer.
Herr talman! Jag tillhörde de ledamöter som fanns med under utfrågningen i utskottet. Jag var också med vid en annan utfrågning. Jag vill erinra mig att det inte var så många av utskottets ledamöter som var med vid den alternativhearing som gavs i matsalen samma dag, fast på eftermiddagen. Just det Göthe Knutson refererar till var Grand Rapids-undersökningen. Den kan inte, om den tolkas rätt, användas som argument mot en sänkning av promillegränsen. Det har alltså visat sig att den mytbildning som har följt i den här undersökningens spår lever kvar in i dessa dagar. Man kan inte längre erinra sig hela den diskussion som faktiskt fördes för 25 år sedan — och andra forskare som under de här åren verkligen har granskat undersökningen. Det exempel jag tog tidigare avser bara en av de invändningar som gjorts mot denna undersökning.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag inte deltog i någon alternativ hearing. Men det förvånar mig inte att en sådan har anordnats. Det är ju ofta så, att om det som har sagts i en hearing inte stämmer med det som somliga anser, försöker man skapa en annan bild. Och jag har all respekt för rätten att ordna hur många alternativa hearings som helst. Jag ber att få hänvisa till de fakta som har redovisats i utskottsutfrågningen och som intagits i protokollet. Däribland återfinns alltså den åberopade docenten vid BRÅ.
Herr talman! Vem som var initiativtagare till denna hearing vet jag faktiskt inte. Kallelse utgick till alla ledamöter, antar jag, Det rörde sig om människor som hade varit intresserade av att delta i den hearing som utskottet anordnade men som inte hade fått den möjligheten och därför kom till en alternativ utfrågning i matsalen.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att förlänga den här debatten. Men jag upplever att det finns ett behov av att knyta ihop de diskussioner som vi har haft under ganska lång tid, och också något se framåt. Under det gångna året har trafiknykterhetslagstiftningen skärpts och effektiviserats i flera avseenden. På regeringens förslag har riksdagen beslutat införa utandningsprov som bevismedel. Det innebär ett effektivare kontrollförfarande. Analysen utförs av polisen själv, och resultatet av provet fås direkt. Tiden mellan brottet och provet har blivit kortare. Efter vissa initiala problem har utandningsproven nu börjat tas i drift. Proven tas i dag på våra polisstationer. I framtiden kommer vi troligen att ha mobila apparater vid vägkanten, och väntetiderna kommer att kortas ytterligare. Försök med detta pågår redan. Riksdagen har beslutat att avskaffa det tidigare kravet på att kontroller skall vara beordrade i förväg. Härigenom har vi ökat möjligheterna för polisen att ta slumpmässiga prov. Polisens resurser kan uttnyttjas bättre, och upptäcktsrisken ökar. Andra nyheter är möjligheten att omedelbart omhänderta körkort. Ett sådant snabbt körkortsingripande får sin effekt förstärkt med hjälp av införande av utandningproven. Den tvååriga prövotiden för nya körkortsinnehavare medför att nyblivna körkortsinnehavare som bryter mot lagen måste genomföra förarprov oavsett spärrtid. Till detta kommer kravet att den som förlorat körkortet på grund av rattfylleri måste kunna redovisa ett nyktert leverne för att få tillbaka körkortet. Läkarna är också skyldiga att anmäla till länsstyrelsen om de finner att en person är olämplig som bilförare. Herr talman! Sammantaget är det fråga om ett omfattande program för trafiknykterhet, som säkerligen kommer att ge praktiska resultat. Det är mot den bakgrunden olyckligt att frågan om den lägsta straffbarhetsgränsen så totalt kommit att dominera den offentliga debatten. En central straffrättslig princip är att straffhot endast skall användas mot handlingar som i sig är skadliga eller farliga. Straffets hårdhet skall stå i proportion till skadan eller faran i det enskilda fallet. Jag skall inte ge mig in för djupt i en diskussion om forskningsresultat. Jag vill bara konstatera att det sedan länge är väl belagt vid vilka alkoholkoncentrationer farorna ökar. Det är med den kunskapen i ryggen som man internationellt har låtit straffbarhetsgränserna ligga i skiktet 0,8-1 bo. Vi vet också att alkoholkoncentrationen hos t.ex. påverkade manliga förare som är inblandade i olyckor i genomsnitt är 1,9 260. Den gräns vi själva tillämpar ligger klart under detta. Såväl regeringens förslag som utskottets sätter gränsen avsevärt mycket lägre. För mig står det emellertid klart att det finns forskningsresultat och olycksriskundersökningar, som visar att förmågan att framföra fordon försämras vid alkoholhalter under 0,5 Zo. Detta gör att det finns skäl att sänka den nuvarande gränsen. Regeringen har föreslagit 0,3 som lägsta gräns, och utskottet förordar 0,20. Var gränsen exakt bör gå kan alltid diskuteras. Jag kan för egen del inte se skillnaden mellan regeringens förslag och utskottets som avgörande. Det finns enligt min mening goda skäl för utskottets förslag. Detta gäller särskilt som utskottet ställt sig bakom det grundläggande straffrättsliga resonemang som jag redovisat i propositionen. Jag ser det som en fördel att nå så stor enighet som möjligt i denna fråga. Därför stöder jag utskottets förslag. De som förespråkar nollgräns, eller en s.k. principiell nollgräns, har i stället åberopat de förmodade pedagogiska effekterna i en sådan lagstiftning. Jag skall erkänna att jag åtminstone i början hade viss förståelse för det argumentet. Efter hand har det dock blivit svårare och svårare för mig att acceptera resonemanget. En principiell nollgräns är ju faktiskt ingen nollgräns. Nollgränsförespråkarna tänker sig endera straffrihet i ringa fall eller ett generellt avdrag. Det är samma sak som en promillegräns. Den principiella nollgränsen för med sig samma pedagogiska oklarhet som motståndarna anser ligga i en promillegräns. Jag ser däremot en stor risk i att lagen påstår sig förbjuda en sak som den faktiskt tillåter. Jag tror att lagstiftningens trovärdighet på sikt kan undermineras. Inte minst gäller det ungdomen, som ju är målgruppen för pedagogiken. Vi har alla varit unga, och kanske minns vi hur vi reagerade när vuxna hycklade och talade med dubbel tunga. Något som jag reagerat särskilt starkt emot, under den debatt som föregått riksdagsbehandlingen, har varit vissa påståenden om det säkerhetsavdrag som domstolarna tillämpar. Avdraget har kommit till för att eliminera riskerna för att någon döms som skyldig på felaktiga bevis. Detta avdrag är inte en gång för alla givet. Det bestäms av den tekniska tillförlitligheten hos provmetoderna. Vad gäller blodproven tillämpar domstolarna i dag ett avdrag som är hälften av vad det var tidigare. Efter hand som man får mer erfarenheter av utandningsproven kommer domstolarna säkert att sänka avdraget också för dessa prov. Enligt rikspolisstyrelsens experter skulle en sänkning kunna ske redan nu. : I en rättsstat skiljer man på lagstiftande och dömande makt. I straffsrättsliga sammanhang innebär det att riksdagen anger vilka handlingar som är otillåtna och att domstolarna tillämpar lagen och prövar omständigheterna i det enskilda fallet. Att pröva bevisen och bedöma vad som är sant och vad som är falskt är domstolarnas privilegium. Det skall inte riksdag och regering lägga sig i. Därför blir jag förvånad när personer som borde veta bättre kallar domstolarnas säkerhetsmarginal vid bevisprövningen för supmarginal. Säkerhetsmarginalen har domstolarna själva kommit fram till på grundval av forskningsresultat. Det ligger oerhörda risker i en politik där man tillåter sig att nagga på grundläggande rättsliga principer. Detta gäller oavsett vilka goda syften man kan ha. Herr talman! Jag har den största förståelse för det engagemang som många gett prov på i trafiknykterhetsdebatten. Jag ser inga motsättningar när det gäller det övergripande syftet att öka trafiksäkerheten. Jag tror också att synen på vilka åtgärder som är mest effektiva är betydligt mindre skiftande än vad debatten har givit intryck av. Jag vill därför uttrycka en stark önskan om att de som har företrätt olika linjer i denna fråga nu lägger motsättningarna åt sidan. Vi bör i stället ta på oss uppgiften att sprida kunskap och befästa principen att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Det förslag som nu skall behandlas skapar mycket goda förutsättningar för att åtgärda de trafiksäkerhetsrisker som alkoholförtäring kan innebära. Bättre förutsättningar kan inte skapas med straffrättsliga medel i en rättsstat. Samtidigt vill jag inte utesluta att den samlade effekten av alla åtgärder kan medföra risker för en alltför stark reaktion från samhällets sida i enskilda fall. Att förlora körkortet, om så bara för en kort tid, kan för många innebära utebliven förmåga att försörja sig, och detta kan i sin tur få tragiska konsekvenser för familj och framtid. Jag noterar därför med tillfredsställelse att utskottet i ett senare ställningstagande har tagit upp frågan om påföljder gällande körkortet i samband med trafiksäkerhetsbrott alldeles över straffbarhetsgränsen. Vi i de nordiska länderna har varit pionjärer inom trafiknykterhetslagstiftningen. Vår syn på rattfylleri är betydligt strängare än den i de flesta andra länder. Att ett strängt straffsystem skulle vara en effektiv åtgärd mot rattfylleri kallar man i USA för ”den skandinaviska myten”. Förfarandet med alkoholtester vid vägkanterna har t.o.m. ifrågasatts som ett brott mot de medborgerliga rättigheterna. Man har påkallat behandling av ärendet i USA:s högsta domstol. Jag menar för min del att vi skall hålla fast vid vår linje. Det finns starka skäl att tro att vår stränga lagstiftning är en viktigt anledning till att trafiksäkerhetssituationen är förhållandevis god hos oss. Vad vi nu bör göra är att uppmärksamma andra områden än dem som hittills har uppmärksammats. Den ökande förekomsten av fritidsbåtar, särskilt snabbgående motorbåtar, ställer oss inför nya problem. På justitiedepartementet arbetar vi just nu med förslag till lagstiftning om sjöfylleri. En annan fråga gäller droger och trafiksäkerhet. På den punkten är kunskapsbristen stor. Regeringen kommer därför att i den forskningspolitiska propositionen anslå medel till ett BRÅ-projekt om droger och trafik. Det finns ett område där vi, tycks det mig, har en del att lära — inte minst från USA — nämligen när det gäller behandlingen av dem som döms för rattfylleri. Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla formerna för påföljd. I Sverige bedriver vi sedan en tid s.k. Rattfälleprojekt inom kriminalvården. Även om man tolkar erfarenheterna med viss försiktighet tycks de vara goda. Jag tror att man kan gå vidare och utveckla dessa metoder ytterligare. Försöksverksamheten med samhällstjänst är ett annat exempel på ett sådant nytänkande. Jag vill också nämna de experiment som pågår med ”utandningslås” på bilar. Herr talman! Jag vet att många med mig ser fram emot att få lämna den förlamande striden om den lägsta straffbarhetsgränsen och nu låta de rättstillämpande myndigheterna ta vid. Det kriminalpolitiska fältet rymmer många viktiga uppgifter som också förtjänar vårt engagemang.

Herr talman! Till justitieministern vill jag säga att vi i folkpartiet hör till dem som menar att en principiell nollgräns, en social norm som säger att ingen alkohol i blodet skall förekomma vid bilkörning, har en pedagogisk betydelse. Det är inte en främmande tanke i lagstiftningen att ha en portalparagraf, som inriktar vårt tänkande på hur vi vill att samhällsmedborgarna skall agera. Jag vill här påminna om en sådan portalparagraf — man kan hitta flera om man bläddrar i lagboken — nämligen den i äktenskapsbalken. Där står: ”Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.” Det finns flera sådana bestämmelser. Det är visserligen inte straffrättens område, men detta är en allmän bestämmelse som talar om för oss att ett visst förfarande inte accepteras. Man skall naturligtvis inte använda en sådan här regel mer än i mycket speciella undantagsfall. Vi har väldigt många ungdomar som dricker en, två eller tre starköl, och som absolut inte klarar att köra bil i trafiken. Vi har alldeles för många trafikolyckor som leder till tragiska situationer för familjer. Vi måste medverka till att skapa en social norm som känns riktig för alla. Tyvärr hjälper inte utskottets betänkande till att skapa en sådan social norm. Man argumentar emot tanken att vi i alla lägen skall lyfta fram att alkohol och trafik inte hör ihop. Det vi behöver på detta område är en social norm.
Herr talman! Vi talar nu om de nästan förhatliga promillegränserna. Jag anser att symboliken i den principiella nollgränsen, eller 0,1 900 som miljöpartiet har föreslagit, är mycket betydelsefull. I den våldsdebatt som fördes i november månad förra året talade vi om normer. Just normer och regler för beteendet är oerhört viktigt speciellt för våra unga medborgare. Alltför ofta förändras beteendet i samband med alkoholförtäring. Det behövs inte mycket alkohol för att beteendet skall förändra sig, och är man i grupp är risken ännu mycket större. Detta beteende påverkar förmågan bakom ratten. Samhället bör därför tydligt markera att alkohol definitivt inte har bakom ratten att göra. När det sedan gäller påföljderna i samband med rattfylleri och grovt rattfylleri stöder jag den möjlighet till kontraktsvård som finns i lagförslaget, och jag vill förstärka den möjligheten ännu mer. Vi har i andra sammanhang, bl.a. i justitieutskottet, kunnat konstatera att de som är verksamma inom frivården säger sig sakna resurser för att lätta trycket på fängelserna när det gäller behandlingen av rattfyllerister. Det finns platser på anstalter, men man har inom frivården inte resurser för att få folk dit. Därför är också fängelserna överbelagda. Där skulle trycket kunna lättas. Jag anser att all kriminalvård borde handla om just vård. Straff är någonting som jag hoppas att vi växer ifrån så småningom. Jag har inte i något sammanhang sett att straffen har en avskräckande effekt på dem som redan har hamnat i karusellen. Jag tycker att det är litet synd att frågan om forskningen försvinner i denna debatt. Justitieministern nämnde att man skall bedriva forskning inom BRÅ. Det är utmärkt när det gäller andra berusningsmedel än alkohol. Men det krävs ganska stora satsningar och mycket pengar, inte minst för att utveckla ny teknik. Jag är inte nog tekniskt sinnad för att kunna avgöra om det skall handla om blodprov, urinprov, salivprov eller om vi kan tänka oss något annat. Men vi måste ge polisen verktyg, och det måste ske mycket snabbt. Vi måste komma åt denna kategori. Drogmissbruket i samhället ökar, och drogmissbruket bakom ratten ökar därför också. De olyckor detta drar med sig ökar dess värre också. Jag vädjar till justitieministern att se till att det blir en storsatsning på detta område. Den behövs.

Herr talman! För att inte bara framföra klagovisor här från talarstolen vill jag börja med en eloge för det som är bra inom trafiksäkerhetsarbetet. Effektiviseringen när det gäller utandningsproven är bra. Den slumpmässiga provtagningen är också bra liksom den tvååriga prövotiden för körkort. Detsamma gäller forskning om andra berusningsmedel än alkohol, och likadant är det med säkerhetslås för bilar, dvs. lås som regleras av utandningsluft. Alla dessa saker är bra. För att återgå till det vi talar om i dag vill jag säga att den principiella nollgränsen också har ett normbildande syfte samtidigt som den har en psykologisk effekt. Men det är inte bara det. Det finns forskningsresultat från bl.a. England som visar att påverkan börjar redan vid 0,1 90. Det är ett resultat som inte skall förringas. Flera remissinstanser har påtalat detta, bl.a. tunga remissinstanser som trafiksäkerhetsverket, statens vägoch trafikinstitut och MHF. De har tryckt på och sagt att promillegränsen skall sättas så lågt som möjligt. Om vi har en principiell nollgräns med en straffbarhetsgräns vid 0,1 Jo, då är den så lågt satt att rättssäkerheten inte är i fara. Säkerhetsavdraget och säkerhetsmarginalen kan inte vi i riksdagen avgöra. Tillförlitligheten hos olika mätmetoder avgör hur stor den är. Som också statsrådet Laila Freivalds påpekade har denna tillförlitlighet förbättrats undan för undan. Målsättningen är att säkerhetsgränsen skall bli så låg som möjligt och kanske till slut komma ned till 0,0 Zoo. Men vi måste acceptera den nuvarande tekniken och dess tillförlitlighet när det gäller att bestämma hur stort säkerhetsavdraget skall vara. Detta säkerhetsavdrag skall naturligtvis också gälla vid en promillegräns på 0,1. Vi får inte sätta rättssäkerheten i fara, men vi skall försöka få ett så lågt säkerhetsavdrag som möjligt. Det gör vi genom att sätta promillegränsen vid 0,1.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i Kjell Ericssons eloge till justitieministern. Justitieministern använder uttrycket ”farorna ökar”. Det innebär att hon också erkänner att farorna finns. Det borde räcka med vetskapen om detta. När man nämligen för ett resonemang om att farorna ökar, hamnar man omedelbart i en sifferexercis och hänvisningar till olika undersökningar. Man måste nämligen fråga sig hur mycket farorna ökar. De olycksriskundersökningar som gjorts och som visar att koordinationsförmågan försämras redan vid minsta mätbara alkoholhalt borde, som jag har sagt tidigare i debatten, vara tillräckligt för att sätta promillegränsen så lågt som möjligt. I sitt anförande gjorde justitieministern jämförelser med andra länder, framför allt de europeiska, men hon nämnde också USA och vad man där anser om vårt sätt att hantera frågan om promillegränser. Låt mig komplettera henne med att säga att i USA gäller nollgräns för yrkesförare. En yrkesförare får omedelbart körkortet omhändertaget i 24 timmar om han har den minsta mätbara alkoholhalt i blodet. I USA förbereder man också ett lagförslag om nollgräns för ungdomar.
Herr talman! Britta Bjelle vill ha en portalparagraf och jämför med den som finns i äktenskapsbalken. Jag har förståelse för behovet av att ha en bestämmelse, som mycket tydligt anger den norm som samhället ställer upp i ett visst sammanhang. Vi har den typen av paragrafer i en rad olika lagstiftningar, men vi har dem inte i strafflagstiftningen. I vägtrafiklagstiftningen finns en allmän bestämmelse om vad man skall iaktta i trafiken. Den bestämmelsen kan kanske göras skarpare, tydligare och mer pedagogisk. Men det vore välgörande om Britta Bjelle ville hålla med om att i ett rättssamhälle hör inte portalparagrafer av detta slag hemma i strafflagstiftningen.
Herr talman! Det gläder mig, herr talman, att i princip kunna hålla med justitieministern om att man inte skall ha en portalparagraf. Men som jag sade i mitt förra inlägg är det över huvud taget farligt för människor att röra sig ute i trafiken. Därför är detta ett område, där man kan tänka sig en annan lösning än man har på andra områden.
Herr talman! Statsrådet Laila Freivalds berörde i sitt senaste inlägg inte frågan om dessa 0,1 resp. 0,2 Jo som tillåtna gränser. Det finns många saker att säga om detta, precis som det finns mycket att säga om hur mycket man kan dricka för att uppnå en viss alkoholmängd i blodet. Det har också under lång tid förts diskussioner om promillegränserna. Håkan Matson hade i tidningen Expressen i söndags en mycket bra artikel i frågan om promillegränser. Han hade gjort ett experiment med några medarbetare på tidningen. En medarbetare fick dricka Dry Martini , ett glas vin och en cognac . Efter 45 minuter hade han bara 0,14 00 alkohol i blodet, efter säkerhetsavdraget. Han kunde alltså dricka ganska mycket och skulle även med den nya promillegränsen ha undgått straff. Den här undersökningen var kanske inte vetenskaplig, men det finns många andra undersökningar som visar att man kan förtära ganska mycket alkohol och ändå undgå straff enligt de nya reglerna. Det tycker jag är allvarligt. Vi vet ju att körningen påverkas redan vid 0,1 cc i blodet. I sitt första anförande sade justitieminister Laila Freivalds att det var hyckleri av oss att föreslå 0,1 20 som högsta tillåten alkoholhalt. Det påståendet vill jag bestämt avvisa.

Herr talman! Jag lyssnade på Göthe Knutsons anförande för en halvtimme sedan och konstaterade att han på ett förträffligt sätt gav uttryck för de moderata synpunkterna i den fråga som avhandlas i dag. Jag instämmer alltså i dessa synpunkter. Men jag finner det också angeläget att som moderat ledamot av trafikutskottet få göra några kommentarer till dagens brännande fråga. Frågan om vilken promillegräns som skall medföra straffansvar har fått en alltför alkoholpolitisk dimension i debatten och i utskottets beredning. Det är inte en alkoholpolitisk fråga utan en trafiksäkerhetsfråga, som bör avgöras utifrån trafiksäkerhetssynpunkter och med beaktande av rättssäkerheten. När vi moderater beredde frågan i vår trafikkommitté konstaterade vi att något statistiskt belägg för att olyckor inträffat på grund av alkoholhalt under 0,5-promillegränsen icke finns. Tvärtom kan man räkna med att förare som intagit måttliga mängder alkohol, är så starkt medveten om detta att de framför sina fordon med särskild försiktighet. Justitieministerns första förslag var att som en symbolhandling sänka gränsen från 0,5960, som inom parentes är den gräns EG siktar på att gå ned till inom sitt område, till 0,4960. Det förslaget utsattes för så häftig kritik av just alkoholfundamentalisterna att den nu föreliggande propositionen anger 0,3 Joo som gräns. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att fastställandet av en promillegräns är en trafiksäkerhetsfråga och att någon ökad trafiksäkerhet inte kan skönjas med detta ovärdiga promillekineseri. Efter den slutsatsen övergår promillefrågan till att bli en viktig rättssäkerhetsfråga, och jag finner det märkligt och stötande att en majoritet i vårt justitieutskott anser det vara mera angeläget att kompromissa fram en majoritetsskrivning än att bevaka och bevara rättsäkerheten i landet. Man försvarar sin lättvindighet härvidlag med att under alla förhållanden alkohol och trafik inte hör ihop, vilket naturligtvis alla ansvarskännande människor tycker, även vi som nu reagerar mot det onödiga tafsandet på 0,5 promillegränsen. Men det är ju inte en alkoholpolitisk fråga — det är en fråga om ökad trafiksäkerhet, och det målet når man inte med sänkningen. Därmed återstår bara — och det är minsann inte så ”bara” — rättssäkerhetsaspekten, vilken alltså bedrövligen nonchaleras av justitieutskottets majoritet. Det är berusade fordonsförare som bör klämmas åt. En sänkning från 1,5 Foo till 1,0 Foo för grovt rattfylleri skulle fångat in en grupp som utgör en stor fara i trafiken, men så sker icke. Det är genant att politiker på riksdagsnivå lånar sig till kosmetikpolitik på det sätt som nu sker i promillefrågan! Herr talman! Jag kan inte underlåta att i denna debatt beröra den tilltagande hetsen mot landets bilister. Hastighetsöverträdelser bestraffas med körkortsindragning även där omständigheterna är förmildrande, antalet körkortsindragningar stiger brant och orsakar många tragedier — och fler blir det nu med den nya lägre promillegränsen —, landets bilister betalar stigande bensinpriser, dryga pålagor planeras i storstäderna, ja, listan kan göras lång. Självfallet skall bilisterna betala för sina samhällsekonomiska kostnader, men de ger redan en mångmiljardtribut för att via katalysatorer förbättra sin luftmiljöpåverkan. Landets bilister är förvisso beredda att ta sitt samhällsansvar, men har också rätt att kräva rättvisa och rättssäkerhet i samma utsträckning som tillkommer dem som medborgare i andra sammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av Göthe Knutson och därmed avslag på justitieutskottets hemställan i motsvarande del.

Herr talman! Den fråga vi nu debatterar har en lång historia. Den sköt fart med bilismens framväxt på 20 och 30-talen, och den har blivit oerhört central i dagens trafiktäta samhälle. Det finns en bred uppslutning i folkopinionen bakom uppfattningen att trafik och alkohol inte hör samman, och det finns också starka önskemål om att detta skall komma till uttryck i lagstiftningen. Regler bör utformas enkla och klara. En aktiv informationsverksamhet, både allmänt opinionsbildande och som ett starkt inslag i körkortsutbildningen beträffande trafiknykterhet, behöver upprätthållas. Påföljden vid brott mot trafiknykterheten bör komma snabbt, och lagstiftaren bör ge tydliga signaler till förmån för en alkoholfri trafik. Internationellt sett har Sverige haft en ganska hygglig situation beträffande nykterhet i trafiken. En bidragande orsak är självfallet att Sverige kom tidigt med promillereglerna. De infördes redan 1941, alltså för nästan 50 år sedan. Bara Norge var tidigare med att införa en då omstridd och kontroversiell mätmetod, vars användning dock har blivit alltmer världsomfattande och i dag är uppbackad världen över som ett viktigt medel i trafiksäkerhetens tjänst. Bakom låg medvetenheten om de drastiska konsekvenser som ofta blir följden då människor kör berusade i trafiken. Trafiksäkerhetsverket gjorde för något år sedan en uppskattning av antalet onyktra förare i trafiken. TSV uppskattade det till 2 av 1 000 förare. Herr talman! Det låter ganska litet, men 2 av 1 000 är uppskattningsvis 8 000 körtillfällen per dygn. Det innebär alltså att vi har ett stort antal bilförare som är ute i trafiken med stora risker för eget och andras liv. Debatten om en principiell nollgräns har böljat fram och åter de senaste åren. När Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, 1984 drog i gång en kampanj kring en principiell nollgräns väckte den föga anklang. Men många pådrivare, andra motororganisationer, Sveriges bilriksdag, många experter, myndigheter av skilda slag, politiker och journalister, slöt upp bakom tanken att utgångspunkten måste vara en trafik helt fri från alkohol. Inte minst den allmänna opinionen backar upp sådana här tankegångar. Politiska partier hakade på, och på folkpartiets valaffischer i förra valet kunde man se anropet ”Ingen promille bakom ratten”. Under den senaste tiden har en rad forskningsrön visat hur förmågan att säkert köra bil försämras även hos måttligt påverkade. Jag tror det är viktigt att samhället kraftigt reagerar mot dem som inte kan avstå att köra bil trots att de druckit alkohol. Här i riksdagen har det förekommit både en kraftig opinion för att sänka promilletalen och en starkare aktivering i trafiksäkerhetsarbetet över huvud taget. År 1984 lade regeringen fram en proposition som man sedan tvingades att dra tillbaka. Anledningen till det var inte, som herr Clarkson menade, att dess centrala förslag innebar en sänkning av promilletalen, utan att den karakteriserades av en slapphet i påföljderna. Regeringen vidtog alltså den ovanliga åtgärden att dra tillbaka en proposition. Det har sedan förflutit sex år och fem justitieministrar har hunnit komma och gå innan vi har fått dagens förslag. Men också det är halvdant. Den sänkning som regeringen förordar ser inte ut att få riksdagens stöd. Visserligen har regeringen fått uppbackning från en enskild moderat i justitieutskottet, och här i kammaren har också herr Clarkson talat sig varm för regeringens linje, men allt tyder på att riksdagen kommer att underkänna regeringens förslag beträffande promilleregler. Här vill jag, herr talman, också notera det värdefulla bidrag i den inre opinionsbildningen som inte minst riksdagens trafikutskott har stått för — möjligen med undantag av herr Clarkson, som energiskt har motsatt sig en sänkning av promilleregeln. Det är bara att beklaga att justitieutskottets majoritet inte har kunnat ena sig om att lägga fram förslag om införande av en principiell nollgräns. Därför är det viktigt, herr talman, att riksdagen försöker att här och nu uttala sig för att den principiella nollgränsen är den riktiga och värdefulla utgångspunkten. Utskottets ordförande Britta Bjelle har utförligt och tydligt markerat hur rattfylleribestämmelsen bör vara konstruerad och hur folkpartiet vill skärpa reglerna genom att sänka gränsen för det grova rattfylleriet. Jag instämmer i hennes uttalande på de punkterna och likaså i bl.a. folkpartiets plädering till förmån för en haverikommission och en aktiv informationskampanj. Vi menar att trafiknykterheten är så viktig i trafiksäkerhetsarbetet att en aktiv information ständigt måste gå ut. Här har de frivilliga motororganisationerna en stor uppgift, och enligt min mening bör statsmakten inte bara i välvilliga ordalag utan också mer aktivt stödja den verksamheten. Justitieministern tog upp frågan om sjönykterheten, och en av de första debatter som hon deltog i här i riksdagen fördes med anledning av en interpellation som jag hade väckt om sjönykterhetsfrågorna. Vi var redan då överens om att dagens täta och snabba trafik på sjön, inte minst med fritidsbåtar, utgör ett problem, framför allt då båtförarna uppträder onyktra. I mer än tio år har jag nästan varje år yrkat på att vi också inom sjötrafiken skulle få en promillelagstiftning. På den punkten hade justitieministern för dagen, såvitt jag uppfattade, ingen mening. Riksdagen har varit relativt kallsinnig till sådana tankegångar, men här är en förändring på väg. I lagutskottet fick folkpartiet med sig ytterligare två partier till stöd för en sådan ordning. Också här ser vi ett mönster: det är riksdagen som driver på i trafiksäkerhetsfrågorna, medan justitiedepartementet ofta mobiliserar den obotfärdiges förhinder. Fortfarande har man från regeringens sida inte gjort mer än vad som redovisats här i dag. Jag vill uppmana justitieministern att skynda på arbetet inom justitiedepartementet i trafiksäkerhetsfrågor. Det är framför allt det långsamma tempot som har varit utmärkande för detta arbete. Det är vidare inte bara de små och snabba fritidsbåtarna som förekommer i dessa sammanhang, utan det äger också rum trafiknykterhetsbrott på sjön med stora fartyg inblandade. Vem minns inte den otäcka miljökatastrofen, kanske vår tids största, ute på sjön vid Alaska för något år sedan? Också där handlade det om onykterhet i trafik. Det är angeläget, herr talman, att nykterheten upprätthålls också på sjön och att lagstiftaren skaffar sig verktyg för att stimulera en nykter trafik också på våra vattenvägar. Till sist, herr talman, vill jag säga att min uppfattning är den att en principiell nollgräns med en låg påföljdsgräns kommer att vara positiv inte minst för de unga och nya förarna. De kommer att få ett gott stöd i lagstiftningen, eftersom all alkohol i samband med bilkörning där kommer att bannlysas helt. En skärpning av trafiknykterhetslagstiftningen innebär i grunden en social och mänsklig omtanke om alla trafikanter. För en sådan färdriktning uttalar sig nästan alla, men vi har som politikergrupp haft en alltför trög hantering för att kunna åstadkomma konkret resultat på det här området. Nu har vi, herr talman, möjlighet att komma ett gott stycke på väg i arbetet för en säkrare trafik.

Herr talman! Jag skall vara mycket kortfattad i mitt inlägg här. Jag talar dels som motionär, dels för trafikutskottet. Synpunkterna i en socialdemo kratisk motion sammanfaller med trafikutskottets, och jag får väl säga att trafikutskottets synpunkter inte till fullo men i väsentlig del har vunnit gehör hos justitieutskottet. Vi har inte så mycket att invända mot det resultat som justitieutskottet har kommit fram till. Men jag vill passa på att på det bestämdaste vända mig mot vissa av de synpunkter som trafikutskottets vice ordförande Rolf Clarkson framförde — Clarkson var reservant i trafikutskottet. Rolf Clarkson sade här att det kan vara så att någon kör bättre och säkrare med viss alkoholhalt i blodet. Jag håller inte alls med om det. Jag tror att ett sådant resonemang inte gagnar trafiksäkerheten utan att det i stället är farligt att resonera på det sättet. Som framgått av debatten innebär regeringens förslag en sänkning av promillegränsen från 0,5 till 0,3, och med de ändringar som gjorts under utskottsbehandlingen är gränsen nere vid 0,2 Zoo. Både motionärerna och trafikutskottet har tagit in det s.k. analysfelet i de 0,2 Zo. Jag vill säga att vi nu får acceptera justitieutskottets motivering. I en lagtext måste anges exakta siffror icke inkl. analysfel, därför att sådana inte alltid kan vara likadana. Trafikolyckornas antal är skrämmande. Än värre är att så många trafikolyckor beror på alkoholförtäring i samband med bilkörning. Med det beslut riksdagen nu fattar poängterar vi ganska kraftigt, tycker jag, att alkohol och trafik inte hör ihop. Jag hoppas att det är något som går in hos alla bilförare, såväl unga som gamla. Det har under senare år spridit sig en inställning bland somliga av våra yngre medborgare att litet grand öl och litet vin och kanske litet till kan vi ta när vi kör bil, därför att det är tillåtet upp till den gräns som tidigare rått, 0,5 700. Den attityden hoppas jag att vi skall kunna ändra i och med detta. Vi har också sagt att vi nu skulle sträva efter en s.k. nollgräns. Jag vet att den frågan har varit kontroversiell, och det kanske beror på att det har rått vissa missuppfattningar. Med en nollgräns menar vi en gräns som är så lågt satt att det i praktiken inte ges utrymme för några nämnvärda mängder av alkohol. Vi vet exempelvis att den som konsumerar starksprit löper väldigt stor risk att komma över gränsen för vad som nu blir tillåtet och därmed löprer stor risk att dömas för sin alkoholförtäring i samband med trafik. Jag antar vidare att analysfelen i mätningarna med de nya och förfinade metoder som finns kommer att minskas. Den felmarginal som kommer att utvecklas enligt domstolarnas praxis behöver ju inte vara evig. Jag utgår ifrån att praxis i det här fallet, i takt med förfinade metoder, kan successivt förändras. Slutligen vill jag säga att trafikutskottet har tagit mycket allvarligt på den här frågan. Vi har fått propåer och synpunkter från många som företräder bilisterna, och de synpunkterna har entydigt, kan jag säga, gått i den riktningen att man vill minska — och kraftigt minska — toleransen med alkoholförtäring i trafiken. De synpunkter som framförs av trafiksäkerhetsverket, en statlig myndighet, sammanfaller med det som vi nu föreslår. Statens vägoch trafikinstitut, ett forskningsinstitut, har konstaterat att bl.a. reaktionsförmågan kraftigt försämras i samband med alkoholförtäring, även alkoholförtäring i små mängder. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande har framfört samma synpunkter, likaså motororganisationerna. Motororganisationerna har en sammanslutning som kallas för Sveriges bilriksdag. För ett par år sedan uttalade den sig för principiell nollgräns. Motororganisationerna accepterar nu en gräns vid 0,2 960 och kallar det för en principiell nollgräns. Jag har mött synpunkten att en minskning med så litet som en tiondels promille är väl ändå en strid om påvens skägg. Jag vill säga att det är det bestämt inte. Skillnaden mellan 0,5 och 0,3 är mycket stor i det här sammanhanget, även skillnaden mellan 0,3 och 0,2 är mycket stor i detta sammanhang. Man kan också räkna i enheter — från 3 till 2—, och enligt gängse matematiska beräkningar är den sänkning som nu föreslås av trafikutskottet en sänkning med 33 1/3 96.

Herr talman! Jag finner det synnerligen angeläget att bemöta den beskyllning som Birger Rosqvist riktade mot mig, när han påstod att jag hade sagt att man skulle köra bättre och säkrare om man hade alkohol i blodet. Det har jag aldrig sagt, och det finns skriftligt på detta hos stenograferna. Jag sade att förare med måttligt alkoholintag — och då tänker jag på 0,3 Komedvetna om detta kan tänkas köra med särskild försiktighet, vilket inte innebär att jag tror att de är bättre förare. Birger Rosqvist lånar sig sedan i sitt anförande till promillekineseri. Det är ingen större skillnad mellan 0,2 och 0,3, säger han. Ja, det får framtiden utvisa. Det är kanske tusentals körkortsindragningar som är skillnaden, och de tusentals körkortsindragningarna har vi all anledning att vara observanta på.
Herr talman! Huvudpunkten i mitt resonemang är att alkohol och trafik inte hör ihop. Rolf Clarkson säger att viss alkoholkonsumtion kan accepteras därför att det inte är säkert att vederbörande kör sämre av den anledningen. Men det kan ju tänkas att den som konsumerat ett visst mått av alkohol har räknat fel och faktiskt kör sämre. Och det är ju inte bara den alkoholpåverkade föraren själv som kan råka ut för olyckor, utan det kan också tredje man. Den pensionär som går på gatan eller det barn som springer över vägen kan också råka illa ut på grund av bilförarens sämre reaktionsförmåga. Om nu tusentals personer kan förlora körkortet eller på något sätt bli straffade till följd av att vi sänker promillegränsen så här kraftigt, det ojar sig Rolf Clarkson för. Jag får väl säga att andemeningen med åtgärder är ju att man inte skall förtära alkohol i samband med trafik, och gör man inte det råkar man inte ut för det obehag som Rolf Clarkson är rädd för.
Herr talman! Jag konstaterar att Birger Rosqvist helt lämnar rättssäkerhetsaspekten åt sidan. Det är mycket populistiska resonemang han för, och det har han gjort hela tiden i utskottet när det gällt frågan om trafiknykterhetsbrotten.

Herr talman! Jag har under allmänna motionstiden skrivit en motion som rör det som jag föredrar att kalla rattonykterhet, dvs. mycket låga promillehalter, som efter kammarens nu stundande beslut ändå skulle bli straffbart och medföra körkortsindragning. Jag nämner i motionen att det är utomordentligt viktigt att komma till rätta med det verkliga rattfylleriet. Men det kräver täta trafikkontroller. Täta trafikkontroller är en oundgänglig förutsättning. Det kan inte vara rimligt att åtgärderna främst riktas mot människor som trots ett visst alkoholintag ändå förmår föra sitt fordon på ett helt betryggande sätt. Personer med en alkoholhalt på 0,2 Zo eller några tiondels promille däröver skulle inte bara dömas till minst böter utan dessutom riskera att få sitt körkort indraget, med de allvarliga sociala konsekvenser detta kan medföra, även om förmågan att föra fordonet över huvud taget inte har ifrågasatts. Rapporteftergift eller åtalsunderlåtelse är, vad jag förstår, normalt inte heller möjliga i dessa fall. Ett beslut om en straffbar alkoholhalt redan på 0,2 Joo riskerar därför att medföra sådan påfrestning på polis, åklagare och domstolar att de nödvändiga trafikkontrollerna kan behöva starkt begränsas i stället för att utökas, och det skulle vara utomordentligt allvarligt. Jag har därför yrkat att körkort inte skall återkallas vid så låga alkoholhalter att förmågan att föra fordonet på ett betryggande sätt inte påverkas. Min motion behandlas nu i justitieutskottet — jag tror att justitieministern nämnde den som hastigast i sitt anförande — och den finns således inte med i det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till. Detta gör att jag avvaktar utskottets behandling och nöjer mig med att nu peka på detta viktiga problem. I övrigt ber jag att få yrka bifall till reservation 2 av Göthe Knutson.